Herr talman! Hans Wallmark har frågat mig om hur jag ser på Brommas framtid och hur man kan säkra fungerande transporter i hela landet. Det är riktigt, som Hans Wallmark är inne på, att frågan om Brommas framtid inte bara är en fråga för Stockholm, utan den berör hela landet, inklusive Ängelholm. Bromma flygplats är i dag en del av det nationella basutbudet av flygplatser, och hur detta är utformat avgörs av regeringen.Välfungerande och hållbara transporter i hela Sverige behövs för att nå regeringens mål för att minska arbetslösheten. Det är också viktigt att minska transportsektorns klimat och miljöpåverkan. En annan omständighet som har betydelse för sysselsättningen och tillväxten i hela landet är bristen på bostäder. Regeringen prioriterar därför också insatser för ett ökat bostadsbyggande. Om en kommun vill bygga bostäder på mark som i dag används för flygtrafik kan den kommunen hemställa att regeringen utser en förhandlingsperson, vars uppgift blir att underlätta dialogen mellan kommunen och andra aktörer.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

Herr talman! Jag vill nog hävda att det här är ett av de mest passiva interpellationssvar jag någonsin har fått mig till del under de åtta år som jag hitintills har suttit i riksdagen. Det beklagar jag verkligen.Om man tittar på hur det nu ser ut i Sverige finner man att kommunalråd, kommunpolitiker och lokalt näringsliv i olika delar av landet starkt engagerar sig till förmån för Bromma flygplats. I detta svar sägs det i praktiken ingenting från regeringens sida. Det är djupt allvarligt för alla de personer som nu engagerar sig.Herr talman! Jag gick in och tittade på avgångar från Bromma flygplats i dag mellan kl. 16 och kl. 18: Göteborg, Åre-Östersund, Malmö, Ängelholm, Trollhättan, Visby, Ronneby, Umeå, Kalmar, Sundsvall, Växjö, Halmstad. Detta var under två timmar på eftermiddagen i dag, denna torsdag. Till det kommer att det är flera avgångar till samma ort. Utöver det kan nämnas att det mellan kl. 16 och kl. 18 lyfte flygplan från Bromma flygplats även till Helsingfors och Tallinn.Detta är inte en Stockholmsfråga. Detta är regionernas flygplats.

Då är det inte konstigt att kommunalråd, lokala politiska företrädare och lokalt näringsliv landet runt engagerar sig och ställer relevanta frågor.Till det kommer att det finns möjligheter att göra andra byggprojekt utan att för den skull stänga till exempel Bromma flygplats, som allianspartierna presenterade under valrörelsen i det så kallade Sverigebygget. Det är fullt möjligt att kombinera ett bevarande av Bromma flygplats som regionernas flygplats med ett bostadsbyggande.Det gör, herr talman, att detta inte är en teoretisk övning, utan detta är en praktisk utmaning. För varje dag som går finns oron på alla de orter som nämndes, allt från Trollhättan över Växjö till Halmstad och Ängelholm.

Detta, herr talman, är en praktisk utmaning.
Herr talman! Jag är göteborgare, precis som statsrådet, och jag har som riksdagsledamot ett nationellt uppdrag att arbeta med frågor som berör hela landet och olika landsändar. Men jag lägger också mycket energi på att fundera på hur vi kan vara med och bidra till Göteborgs utveckling, hur vi kan få fler företag att etablera sig i Göteborg och hur vi kan få företag som finns där att stanna och utvecklas.Det handlar om att ha bra skolor, bra utbildning både på förskolenivå och på annan nivå. Det handlar om kulturens betydelse, undergroundkultur och institutionskultur, så att man är en intressant stad. Det handlar om forskningen. Det handlar om bostadsbyggandet och att jacka upp det rejält eftersom Göteborg ligger efter jämfört med andra städer. Det handlar också om kommunikationer.För en stad som Göteborg, liksom andra orter i Sverige, är just kommunikationer helt avgörande. Det är för att få arbetsmarknadsregionen lokalt att fungera bättre med regionaltåg och andra kommunikationer. Men det är också för att kunna ta sig fram både internationellt och nationellt.I Göteborg och västra Sverige har vi det i allt väsentligt väl förspänt med Landvetters flygplats och allt fler direktlinjer därifrån. Vi har också det nationella benet, och det är där vi kommer in på diskussionen kring Bromma flygplats. Jag vill hävda att den är avgörande för människor i Göteborg - man kan jobba på en myndighet, och man kan jobba på ett privat företag. Men just kommunikationerna och möjligheterna att ta sig till Stockholm i första hand är helt avgörande för att vi ska kunna attrahera och behålla företag i Göteborg. Det kan vara att man tar tåget eller att man tar flyget.Nu har det alltså kommit upp en diskussion kring framtiden för Bromma flygplats. Före valet lovade bland andra Socialdemokraterna dyrt och heligt att denna flygplats var viktig och skulle vara kvar. Vi har nu en regering som trampar upp en väg mot en stängning. Det är riktigt att man inte har fattat några konkreta beslut, men man trampar upp en väg mot en stängning, går det lokala styret i Stockholm till mötes och tillsätter en förhandlingsperson i akt och mening att kunna lägga ned Bromma och kanske andra citynära flygplatser.Ja, då är vi många som blir oroade. Arlanda flygplats har ingen möjlighet att ta över den trafik som Bromma flygplats i dag har. Alla de 13 eller 14 destinationer som har flyg till Bromma i dag, vart ska flygen därifrån ta vägen? Från Trollhättan går alla flyg till Bromma flygplats. Ska det landa i att Fyrbodalsregionen inte ska ha någon direkt flygtrafik till Stockholm?I det sammanhanget måste man ta ett politiskt ansvar och tydligt meddela sin avsikt. Det gör vi från Moderaterna och kollegerna i Alliansen tydligt: Vi tycker att Bromma flygplats ska vara kvar. Vi tycker inte att den ska läggas ned. Därför tycker vi inte att en förhandlingsperson behövs för att arbeta med nedläggning av den eller andra flygplatser. Detta är så viktigt för näringslivet i Göteborg liksom på andra orter i landet.När jag läser det svar som ministern i dag har gett på interpellationen av Hans Wallmark blir jag lite brydd. Jag har respekt för att vi kan landa i olika lösningar om lämpligheten i att ha en förhandlingsperson. Men det finns faktiskt en knäckfråga som jag inte finner något svar på, och det är om Bromma flygplats behövs eller inte.
Herr talman! Jag tror att det finns mer lämpliga ställen och tillfällen att diskutera specifikt Göteborgs utveckling. Däremot konstaterar jag att den budget som regeringen lägger fram för riksdagen, och som ska beslutas här i kammaren förhoppningsvis i nästa vecka, innehåller stora satsningar på kommunsektorn till äldreomsorg, skola och sjukvård som gör att även göteborgarna kommer att se ljusare på framtiden än vad man kunde för ett tag sedan.När det gäller Bromma flygplats ingår den, som naturligtvis både Lars Hjälmered och andra vet, i det nationella basutbudet. Det ska förstås som att regeringen tycker att det är en viktig flygplats. Däremot är det inte givet att just den geografiska platsen för evig tid är den bäst lämpade för mellanregional flygtrafik.Regeringen har uttryckt det, och jag har flera gånger tidigare i talarstolen i denna kammare flera gånger uttryckt att det viktiga är att det finns fungerande transporter mellan alla delar av landet och Stockholmsregionen. I dag är det nödvändigt att Bromma finns för det ändamålet, men i en framtid med utbyggt snabbspår mellan våra tre stora städer och med en annan möjlighet att utnyttja övriga flygplatser i regionen kan det komma att ändras.Jag tycker inte att det är ansvarigt att binda sig vid precis den geografiska platsen. Regeringens besked är att det viktiga är att det både för affärsändamål och för andra ändamål går att ta sig från alla delar av Sverige till Stockholm. Det har varit regeringens besked i den här frågan hela tiden.När det gäller vilka destinationer som finns till och från Bromma är vi fullt medvetna om det. Det är också ett skäl till att Bromma ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Vi anser att det är oerhört viktigt att behålla den kapacitet som finns för att ta sig till och från Stockholm.Det är dock inte givet att det ska ske med flyg från Göteborg i all framtid. När man kommer ned på restider på två timmar med tåg kan det vara ett väl så bra alternativ. När man får snabbspår som går förbi Skavsta kan det också vara ett väl så bra alternativ.De av oss som har rest till och från Bromma någon gång vet att det inte är alldeles enkelt att ta sig dit och därifrån. Peaktider och många avgångar som vi talar om här innebär också att det blir många resor till Bromma i bil, vilket gör att man måste åka ganska tidigt från centrala Stockholm för att hinna med sin flight. Det kan i en framtid finnas lämpligare alternativ, exempelvis utbyggd snabbspårstrafik till Skavsta.Vi är inte beredda att säga att Bromma ska vara vikt för flygtrafik i all framtid. Vi är däremot beredda att säga att flygtrafiken till och från alla regioner i Sverige, transportmöjligheterna till och från alla regioner i Sverige, är något vi ska värna eftersom det är en viktig del av regeringens mål om arbete och tillväxt i hela landet.

Herr talman! Utan att blanda mig i de inre Göteborgsangelägenheter som statsrådet och Lars Hjälmered dryftade här vill jag säga att vi är några stycken här som är från andra delar av landet, till exempel Åre, Östersund, Ängelholm, Trollhättan, Umeå, Ronneby, Kalmar, Sundsvall, Växjö och Halmstad. Den fråga som Lars Hjälmered retoriskt ställer till ministern blir också en praktisk utmaning för oss andra. Är Bromma viktigt?Svaret måste väl ändå vara - med all respekt, herr talman - att Bromma är viktigt under överskådlig tid. Ändå kommer regeringen med rätt oklara besked. Med all respekt tycker jag inte att de blev så mycket klarare av redogörelsen om Skavsta och möjligheterna att ta tåget för dem som nu uppfattar att det finns ett reellt hot riktat mot regionernas flygplats. Det hänger ju ihop.Låt mig ta ett exempel. Ängelholm är en del av Västkusten även om det ligger något söder om Göteborg, typ två timmar med bil. Ängelholms flygplats är privatägd. Den har i dag flygtrafik både på Arlanda och på Bromma. Om Bromma skulle försvinna och det inte finns något annat seriöst, reellt alternativ kan den trafiken inte fullt ut överföras till Arlanda.Det är nämligen så att många av dem som nyttjar flygtrafiken för pendling, människor som måste ta sig till och från arbete och företagande, gärna åker rätt tidigt på morgonen och vill hem på eftermiddagen eller kvällen. Det gör att det blir flaskhalsar. Man kan inte rekommendera att de som har ett möte i Stockholm kl. 09.00 ska ta ett flyg som kanske går kl. 11.00 via Skavsta. Då är alternativet att den pendlaren eller det företaget inte stannar kvar i exempelvis Ängelholm. Då ställs man inför ett helt annat ultimatum.Till det kommer att om det inte finns tillräckligt underlag på den ena flygplatsen - i det här exemplet trafiken mellan Ängelholm och Bromma - kommer det att innebära lägre intäkter för den privatägda flygplatsen. Då står man inför nästa utmaning. Vill någon annan göra ett kapitaltillskott på grund av ett underskott, eller är alternativet att man stänger verksamheten?Det är därför jag är lite beklagande, herr talman. Att man inte kan vara helt entydig och ge ett distinkt svar på Lars Hjälmereds fråga om Bromma är viktigt gör att det finns oro. Tyvärr måste jag säga att den oron på inget sätt kan lugnas av vad vi hör i talarstolen i dag om man bor i Ängelholm, Sundsvall eller Ronneby. Det är det som är så allvarligt.På flera punkter och vid flera tillfällen försöker ändå statsrådet göra sig till tolk för att Bromma nog är viktigt. Men sedan kommer det flera bisatser om varför det ändå inte är viktigt. Ytterst finns den centrala meningen i det svar som är avgivet, nämligen att regeringen är öppen för att inleda diskussioner för att hitta lösningar som kan leda till bostadsbyggande på mark som i dag används för flygtrafik. Då är den distinkta frågan som måste upprepas: Är Bromma viktigt?Herr talman! Jag vet vad människor svarar på den frågan i Sundsvall, i Växjö, i Halmstad, i Visby, i Trollhättan och i Ängelholm.

Herr talman! Jag valde i detta att lyfta ett antal Göteborgsfrågor, inte för att ha en lokal debatt med ministern om de frågorna utan för att bildsätta vad frågan handlar om, det vill säga alla oss som har ambitionen att Göteborg ska vara en spännande och växande storstad. Det är likadant med ambitioner som andra ledamöter kan ha för andra delar av landet. Receptet är att jobba med en kombination av saker som skola, bostäder, kulturliv och utomordentligt bra kommunikationer.I dag är det så att 40 procent av de flygningar som går mellan Göteborg och Stockholm går via Bromma flygplats. Det går ett par hundra flygningar varje vecka. Är vi då i ett läge där Arlanda flygplats är full i peaktid, där man alltså inte kan lyfta över trafik från Bromma till Arlanda och där vi inte heller i närtid eller under överskådlig tid har möjlighet att kraftigt utöka kapaciteten på järnvägen, då innebär beskedet från Socialdemokraterna och andra partier i Stockholms stad om en nedläggning av Bromma flygplats att man klipper av tillväxtmöjligheter hemma i Göteborg och på andra orter runt om i landet.Då kommer vi till ordet som Hans Wallmark sa: oro. Oron sprider sig för att vi har en svag minoritetsregering som inte kan komma överens ordentligt i denna eller andra frågor och ha en tydlig uppfattning att Bromma behövs eftersom det är så viktigt för jobb och tillväxt i Göteborg och på andra orter runt om i landet. I stället väljer man en variant som öppnar för diskussion och osäkerhet om vad som ska hända med denna viktiga flygplats.
Herr talman! Jag inleder det här inlägget på samma sätt som jag inledde det tidigare med att säga att Bromma ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Det ska förstås som att Bromma är en viktig flygplats. Jag kan säga det en gång till: Bromma ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Det är regeringen som beslutar om detta. Det betyder att regeringen anser att Bromma är en viktig flygplats. Hade regeringen inte ansett att Bromma är en viktig flygplats hade Bromma inte ingått i det nationella basutbudet.Jag ser inte att Bromma kan läggas ned i närtid eftersom det inte finns några alternativ i dagsläget. Men jag ser heller inte någon anledning till att hålla fast vid Bromma som geografisk plats i evig tid.

Det är beskedet från regeringen. Det har varit beskedet från regeringen hela tiden. Men att låsa sig vid att Bromma är den enda lösningen för all framtid, oavsett om vi får snabbspår mellan de tre storstäderna och oavsett om man får möjlighet att bygga ut verksamheten på andra flygplatser och stuva om, är inte heller en speciellt framtidsinriktad hållning.Vi tar ansvar för möjligheterna till jobb och utveckling i hela Sverige. Vi är inte beredda att stänga flygplatsen så länge det inte finns några goda alternativ. Men vi är beredda att förhandla med de kommuner som önskar använda mark som i dag används för flygplatser om vi kan komma fram till andra, goda lösningar. För oss är målet inte Bromma; för oss är målet att det ska gå att ta sig till och från Stockholmsregionen från alla andra delar av landet.Den oro som ni talar om bidrar ni i hög grad själva till att sprida. Jag tycker att det är olyckligt att man sprider oro i en fråga där det faktiskt inte finns någon anledning till oro.

Herr talman! Jag kan meddela att under valrörelsen hade jag ett flertal meningsutbyten på debattplats i den lokala tidningen Nordvästra Skånes Tidningar - Helsingborgs Dagblad med lokala företrädare för Miljöpartiet. De var i alla fall hederliga nog att säga att de ville att Bromma skulle stängas. Det är dessutom ett av regeringens två bärande partier. Jag uppskattar inte deras besked, men jag tycker att deras tydlighet ska ges beröm.Den oro som statsrådet säger att vi medverkar till får man ändå lov att säga att också regeringen i högsta grad själv medverkar till. Det sägs här att Bromma ingår i det nationella basutbudet. Det upprepades två gånger från talarstolen i det förra inlägget. Den logiska följdfrågan är: Hur länge? Hur länge ingår det i det nationella basutbudet?Kanske är detta en diskussion om olika ord. Statsrådet säger att det inte kan vara så för all framtid. Vi andra talar om vad som gäller under överskådlig tid. Det är otroligt viktigt för dem som ska etablera verksamhet eller kanske ska välja var de ska bo. Det är viktigt för dem som är ansvariga för en privatägd flygplats hur man ska få ihop plus och minus. Kommer verksamheten under de kommande åren att baseras på att det finns möjligheter att ha flyg på både Bromma och Arlanda eller på bara en av flygplatserna? Detta är inte en teoretisk övning utan en praktisk utmaning. Det är detta som är problemet för så många. Därför är det djupt olyckligt att regeringen inte är entydig och distinkt och kan ge svar på den bra frågan om Bromma är viktigt eller inte eller hur länge det kommer att ingå i det nationella basutbudet.
Herr talman! Så länge Bromma är en viktig del av flygtrafiken i Sverige och inte kan ersättas med andra rimliga och goda förbindelser med andra delar av Sverige är det en viktig flygplats. Vi är dock beredda att diskutera med kommuner som är beredda att använda mark till andra ändamål och hitta andra hållbara transportlösningar. Det finns sträckor som skulle kunna ersättas med snabbspår - inte under de allra närmaste åren men ändå i en relativt nära framtid. Vi ser att nya möjligheter kommer att öppna sig.Den oro som finns handlar egentligen inte om Bromma. Den oro som finns, och som ni sprider, beror på att man tror att om Bromma stängs kommer man från stora delar av Sverige inte att kunna flyga till Stockholm. Regeringens besked är att vi prioriterar att man ska kunna ta sig från alla delar av Sverige till och från Stockholmsregionen. Det innebär under överskådlig tid att många av de resorna kommer att ske med flyg medan andra resor kan företas med till exempel tåg.